Fru talman! Hanif Bali har frågat mig hur många procent av dem som kommer att delta i 90-dagarsgarantins åtgärder för unga jag beräknar kommer i arbete. Regeringens övergripande politiska prioritering är full sysselsättning. Det är en helt central uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och med kraft bekämpa arbetslösheten. Det är särskilt angeläget att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten, vilket är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är ohållbart att unga människor inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomars kraft, kompetens och kreativitet måste tas till vara för att de ska få en bra start på vuxenlivet och komma in i samhället fullt ut. Ingen ung människa ska behöva vara långtidsarbetslös. Därför påbörjar nu regeringen genomförandet av ett ambitiöst reformprogram som syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. För arbetslösa ungdomar avser regeringen att stegvis införa en 90-dagarsgaranti. Regeringen vill sätta en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös. Denna bortre gräns ska steg för steg kortas till 90 dagar. Införandet av 90-dagarsgarantin föreslås ske successivt från och med 2015, och med det lägger vi grunden för att unga människor ska jobba eller studera - inte vara arbetslösa. Kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätter bred mobilisering och samverkan mellan bland annat arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer. Regeringens mål är att Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU år 2020, och ett centralt led i det är att motverka långtidsarbetslösheten bland unga. Regeringens ambition är att vid en fullt ut implementerad 90-dagarsgaranti ska samtliga arbetslösa ungdomar kunna få ta del av ett jobb, en insats som leder till jobb, en utbildning eller en kombination av dessa inom 90 dagar. Detta är givetvis en stor utmaning för regeringen, och implementeringen avses därför att ske stegvis för att säkerställa kvaliteten.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag fick inte svar på min fråga, nämligen hur många procent av dem som går igenom 90-dagarsgarantin som kommer att hamna i arbete. Vi kommer att ha en åtgärd på Arbetsförmedlingen, som har 90 dagar på sig att använda ett par av verktygen i den verktygslåda som ministern ger dem. Då är det rimligt att vi - speciellt riksdagen, som ska granska regeringen - får veta vad regeringens mål är. Hur många procent av de som blir inskrivna i programmet kommer att hamna i arbete?
Fru talman! Hanif Bali är väldigt upptagen med att vara inskriven i program. Vi har inte särskilt goda erfarenheter av den tidigare regeringens arbete med att vara inskriven i program, där människor i olika faser kom längre och längre från arbetsmarknaden. Den nya regeringen avser att jobba på ett annat sätt. Det krävs en kraftsamling där många fler parter än Arbetsförmedlingen kommer att vara oerhört viktiga för att klara av att bekämpa ungdomsarbetslösheten på riktigt. Avsikten med en 90-dagarsgaranti är att alla ungdomar inom 90 dagar ska komma i arbete, åtgärder som leder till arbete eller utbildning. Det kommer att behöva ske stegvis. Det är inget man kan genomföra från en dag till en annan. Man måste successivt korta tiden, sätta en bortre gräns för hur länge vi tillåter att ungdomar är arbetslösa. När man har uppnått en 90-dagarsgaranti är ambitionen förstås att alla ungdomar är i arbete, i åtgärder som leder till arbete eller i utbildning. Jag hoppas att en stor andel ungdomar väljer att studera, för det är ett bra sätt att skaffa sig en god grund på arbetsmarknaden, men också att väldigt många kommer att vara i arbete.
Fru talman! Tack för det svaret! Det blev ganska klart: 100 procent av alla ungdomar ska inom 90 dagar vara i arbete eller någon form av utbildning. Då får vi hoppas att det är reguljär utbildning och inte några arbetsmarknadsutbildningar som vi hittar på bara för att hålla dem sysselsatta eller att det är riktiga arbetsmarknadsutbildningar som kan ge jobb. Det är viktigt att som granskande opposition ha med sig vad regeringens ambition är, så att vi kan utvärdera det om ett tag. När man har ett mål är det viktigt att ha en tidsparameter för målet. När kan vi förvänta oss att 90-dagarsgarantin är verklig, så att 100 procent av alla ungdomar inom 90 dagar är i arbete eller någon form av utbildning?
Fru talman! Under den tidigare regeringens period steg ungdomsarbetslösheten i Sverige till sådana nivåer att vi i dag är berättigade till EU-stöd. Jag har hittills varit på två ministerrådsmöten i min roll som arbetsmarknadsminister. Jag träffar mina kolleger från de andra EU-länderna, de som är med och betalar för att Sverige ska kunna klara av att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Jag tycker att det är skämmigt. Jag tycker att vi borde kunna klara av vår ungdomsarbetslöshet själva. Det är den här regeringens ambition att med ett mycket ambitiöst program se till att vi sätter en bortre gräns för den tid som ungdomar kan lämnas i arbetslöshet. Vi vill att den bortre gränsen successivt ska kortas till 90 dagar. Som jag har sagt här flera gånger måste detta ske stegvis. Det är oerhört viktigt att varje ung människa kommer i ett riktigt arbete, i en åtgärd som leder till ett riktigt arbete eller i en utbildning som också leder till arbete. Det får aldrig bli tal om några låtsasåtgärder eller något man gör bara för att sätta någon i något slags "pysselsättning". För att säkerställa att kvaliteten kan hållas hög är det nödvändigt att samarbeta med många andra aktörer, till exempel arbetsmarknadens parter och kommunerna. Eftersom det är flera som behöver vara inblandade i att uppnå en 90-dagarsgaranti och bekämpa ungdomsarbetslösheten är det inte möjligt för regeringen att ensam tala om exakt i vilken takt det kan ske. Vill man ha ett samarbete med andra måste man också vara beredd att lyssna på vad de andra aktörerna har att bidra med och vilka krav de ställer för att det ska kunna fungera. Regeringen kommer inom kort att inbjuda till ett sådant samarbete med både kommunerna och arbetsmarknadens parter och har för avsikt att vara pragmatisk och lyssnande, för att säkerställa att vi tillsammans kan uppnå bästa möjliga effekt för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Fru talman! Regeringen vet alltså inte när 90-dagarsgarantin kommer att vara på plats. Det är helt otroligt att man sjösätter en reform och slår sig för bröstet för de 90 dagarna, som inte är ett program utan är en deadline, verkar det som. Och denna deadline är lite flytande: Vi hoppas att den någon gång kanske hamnar på 90 dagar. Det är egentligen det svar som regeringen ger. Det är helt otroligt att ha det som målsättning. Alla vet att om man ska förbättra en verksamhet, ha en professionellt fungerande verksamhet, måste man ha mål som man kan mäta och som också har en tidsavgränsning för när man ska mäta det, inom vilken tid. Regeringen vet helt enkelt inte när målet ska vara uppnått. Men någonstans i framtiden ska 100 procent av alla ungdomar inom 90 dagar få jobb eller utbildning. Det låter plötsligt som ett mycket tunt vallöfte. Jag trodde att det var ett skarpt vallöfte från Socialdemokraterna. Men det verkar vara någon hägring någonstans vid horisonten som de siktar mot och hoppas att landa på kanske någon gång - det är ambitionen. Det är ganska tragiskt att jag har lagt så mycket energi under valrörelsen på att förbereda mig och debattera mot en hägring. Jag känner mig nästan lite besviken på mig själv för att jag inte genomskådade den socialdemokratiska dimman och röken.
Fru talman! Det är ett nöje att debattera med Hanif Bali, med hans mustiga språk. Låt oss bli utvärderade gentemot verkligheten och inte gentemot vallöften!